Herr talman! Det förslag till ny utskottsorganisation för enkammarriksdagen som har förelagts riksdagen innebär genomgripande förändringar i den nuvarande organisationen, enligt vilken riksdagens olika statsrättsliga funktioner ligger till grund för fördelningen av uppgifterna mellan utskotten. Förslaget innebär en övergång till fackutskott; alla frågor inom ett ämnesområde, såväl lagstiftning som utgiftsanslag och annat, skall alltså beredas av samma utskott. Beträffande antalet utskott föreslås ett konstitutionsutskott, ett finansutskott och minst 14 andra utskott. Varje utskott får 15 ledamöter; det blir alltså minst 240 ordinarie utskottsplatser. Det nuvarande lottningsförfarandet vid lika röstetal i utskotten avskaffas. Skulle omröstningen trots att ledamotsantalet blir udda ändå sluta i lika röstetal blir ordförandens röst utslagsgivande. Som en ytterligare nyhet kan nämnas att alla utskott nu får egen initiativrätt. Vid olika meningar om ett initiativ avgör majoriteten inom utskottet om initiativet skall tas. I motioner föreslås att även åt en minoritet inom ett utskott skall medges initiativrätt. Kon stitutionsutskottet förutsätter att initiativrätten skall begagnas med samma varsamhet som iakttagits av de utskott som nu har självständig initiativrätt. I förhoppning om att detta skall bli fallet har motionärernas förslag inte följts upp med någon reservation. Förslaget innebär en viss skärpning i fråga om rätten att avge reservation till utskottsutlåtande. De nuvarande reglerna anses medge rätt att lämna reservation även om omröstning ej förekommit i utskottet. De nya reglerna säger att reservationsrätt endast medges den som har förlorat i omröstning i utskottet. De föreslagna bestämmelserna är klara och entydiga: vill man ha rätt att reservera sig får man begära omröstning i utskottet. Med det begränsade ledamotsantalet i utskotten blir en omröstning inte heller någon stor apparat. I de flesta frågor där det råder olika meningar företas regelmässigt omröstningar redan med den nuvarande ordningen. I flera motioner — dels väckta vid riksdagens början, dels väckta med anledning av proposition nr 40 — tar man upp frågorna om utskottens rätt att hålla offentliga utfrågningar och möjligheten för utskotten att hålla öppna sammanträden. Liknande framställningar har under de senaste åren behandlats av riksdagen men då avslagits. Både konstitutionsutskottet och riksdagen har tidigare ställt sig kallsinniga till förslaget om offentliga utfrågningar; man har inte känt sig övertygad om att det är en ändamålsenlig anordning. Utskottet säger emellertid nu att frågan kommer att prövas under grundlagberedningens fortsatta arbete. Med hänsyn härtill avstyrks motionerna. Att skriva till Kungl. Maj:t i ärendet, som reservanterna föreslår, behövs alltså inte. Det tjänar väl därför inte mycket till att som herr Ullsten ifrågasatte gå in på någon argumentering för och emot utfrågningar och offentlighet. Utskottet har också haft att ta ställ ning till en motion vari yrkas avslag på propositionen. Nuvarande utskottsorganisation skulle alltså behållas även i den nya riksdagen. Även om propositionsförslaget till ny utskottsorganisation kanske kan förses med vissa frågetecken, exempelvis då det gäller budgetbehandlingen, har utskottet dock varit helt enigt om att förslaget bör genomföras. Herr talman! Jag yrkar att riksdagen måtte anta det föreliggande grundlagsförslaget och alltså bifalla utskottets hemställan.

Herr talman! Det är bra att grundlagberedningen tar upp denna sak, trots att konstitutionsutskottets och riksdagens majoritet så enträget varit emot att ens utreda den. Det visar att man i grundlagberedningen är mer intresserad av att modernisera riksdagens arbetsformer än vad riksdagen är själv. Men om man nu tycker att det är bra att saken utreds, vore det väl ändå rimligt med någon form av initiativ också från riksdagen — det är ju riksdagens arbetsformer det gäller. Nu har konstitutionsutskottet först sagt nej till förslaget att utreda denna fråga, sedan att grundlagberedningen är oförhindrad att utreda den och slutligen meddelat att grundlagberedningen håller på att utreda den. Det verkar som :om konstitutionsutskottet på något sätt anser att författningspolitiska frågor inte angår utskottet. Även om man nu finner att saken är föremål för utredning, kunde det väl vara motiverat att riksdagen gör någon form av meningsyttring som antyder vad den vill i stället för att som nu lämna ämnet förutsättningslöst till den grad, att man är fullständigt tyst både i sak och i frågan om önskvärdheten av en utredning.

| Herr talman! Jag undrar om riksda gen är så angelägen på denna punkt. De motioner som väckts i denna fråga under de senaste riksdagarna har haft utländska förebilder. Nu sitter alltså grundlagberedningen och bör kunna få utforma ett förslag till ett frågeoch hearinginstitut, om man finner detta ändamålsenligt, efter en modell som kan passa traditionerna och förhållandena i den svenska riksdagen.

Herr talman! Jag vill först uttrycka min tacksamhet till herr Larsson i Luttra för att han, om än flyktigt, gav en bild av vad detta förslag egentligen innebär. Jag tycker nog att konstitutionsutskottet mycket knapphändigt redogjort för vad det är riksdagen har att ta ställning till. En grundlagsändring är ju inte vilken lagändring som helst. Andra lagförslag som framläggs är i allmänhet mycket väl förberedda; de har skickats ut på remiss, och man har haft kontakter med de grupper som närmast kommer att beröras av den föreslagna lagstiftningen.

Jag tycker detta är en brist i kommunikationerna, och det är det jag har reagerat mot framför allt i motionen II: 1199. Nyheterna duggar tätt när det gäller omorganisationen inom riksdagen. Vi har förutom grundlagberedningen en organisationskommitté som titt och tätt lägger nya förslag på riksdagens bord, och det är sannerligen inte lätt för riksdagsledamöterna att hinna med att läsa och sätta sig in i de stora förändringar som föreslås. Det sägs ofta om saker och ting att de ligger i stöpsleven. Nog har man en stark känsla av att om någonting för närvarande ligger i stöpsleven så är det Sveriges riksdag. Föreliggande förslag innebär, som herr Larsson i Luttra tidigare omtalat, en ökning av antalet utskott till 16. Detta förslag avlöser således det grundlagsförslag som antogs 1968 och 1969, där man vidtog vissa förändringar i utskottsorganisationen. <Konstitutionsutskottet anser nu att den då beslutade organisationen var att anse som ett provisorium och att man nu har anledning att framlägga förslag om en ny utskottsorganisationen. Men har man förklarat något vara ett provisorium bör man väl, även om man inte är till freds med detta provisorium, först pröva det. Kvar av den gamla utskottsorganisationen är bara konstitutionsutskottet. Det kommer att stå kvar som ett exklusivt utskott som skall handlägga grundlagsfrågor. De övriga utskotten, förutom finansutskottet, skall bli renodlade fackutskott, och man tänker sig att de skall handlägga alla frågor inom ett visst ämnesområde: = lagstiftnings-, organisationsoch anslagsfrågor samt också utgiftsfrågorna. Uppdelningen av ärendena har man i grundlagberedningen tänkt sig skall ske efter departementens kompetensområden men samtidigt säger man att man är tveksam huruvida det är möjligt att göra det. Jag hyser stor tveksamhet när det gäller möjligheterna att avpassa utskottens arbete efter vissa departement. Vad jag hesiterar inför är den specialisering som den na utskottsorganisation kommer att medföra för riksdagsmännens del. Konstitutionsutskottet förnekar inte heller att jag kan ha anledning att känna tveksamhet.

Grundlagberedningen har med sitt förslag avsett att aktivera riksdagsledamöterna. Visserligen får kanske riksdagsledamöterna en mindre arbetsbörda därför att de kan specialisera sig på ett visst område, men är det tillfredsställande att det införs en organisation som innebär att den enskilda riksdagsledamoten får en mera begränsad syn på riksdagsarbetet som helhet? Det måste bli följden av fackindelningen och specialisering-- en. Om man bara ser till möjligheterna: att åstadkomma en snabb behandling i riksdagen, kan nog detta vara riktigt, men riksdagsledamöterna skall väl inte i första hand vara intresserade av att ärendena i byråkratisk mening går lät-- tare igenom i riksdagen. Vi bör se insyn. och självständighet i samhällsfrågornas avgörande som det viktigaste ur: demokratisk synpunkt. Därför anser jag: att riksdagsledamöterna bör prioritera: möjligheterna till en mera allsidig insyn i riksdagsarbetet och i samhällslivet framför kravet på effektivitet i den be-- märkelse som det har talats om här. Det är av stor betydelse att vi bådesom ledamöter av riksdagen och kan-- ske framför allt som företrädare för vå-- ra väljare har en vid syn över hela samhällsarbetet. Det är av oerhört stor: betydelse ur demokratisk synpunkt att: en riksdagsledamot inte blir specialiserad på vissa bestämda områden utan har möjlighet att fungera som en länk mellan den lagstiftande församlingen och människorna ute i samhället. Åsikterna om specialiseringen växlar tydligen bland de beredande organen, grundlagberedningen och den förut omtalade organisationskommittén.

Organisationskommittén säger tvärtom beträffande tjänstemännen, att det är viktigt att de blir mer allroundkunniga. Det förefaller faktiskt som om kommittén tänker sig att sekreterarna i utskotten skall fungera som löpare och springa mellan de olika utskotten för att på så sätt få insikt i flera frågor än sådana som behandlas i de utskott där de tidigare har tjänstgjort. Om varje fackutskott blir mer eller mindre hårt bundet till ett departement, tror jag det är risk att riksdagens inflytande blir begränsat i förhållande till den nuvarande ordningen, och jag tror också det kan uppstå en onödig spänning på grund av svårigheten att avgränsa kompetensområdena. Grundlagberedningen, som den kungl. propositionen huvudsakligen har refererat, säger att det även i fortsättningen kommer att bli svårt att avgränsa utskottens kompetensområde. Som jag ser saken kommer det, om fackutskotten binds vid departementen, att uppstå risk också för en viss spänning mellan riksdagen och departementen. Jag anser att riksdagsledamöterna så långt som möjligt bör stå fria gentemot regeringen. Man vill nu öppna möjligheter för utskotten att anordna utfrågning av statsråden, och det kan väl vara en an tagbar anordning, men jag tror att det är onödigt. Jag har i min motion uttryckt det så, att jag tycker att riksdagen inte bör lägga större arbetsbörda på departementscheferna — de har tillräckligt mycket att göra ändå. Fastän ett ökat antal utskott — s.k. fackutskott — föreslås, kvarstår ändå möjligheten för riksdagen att tillsätta särskilt utskott eller sammansatt utskott. Utöver detta införs ett nytt remissförfarande, som innebär att ett utskott kan remittera ett ärende till ett annat utskott för vidare behandling, om en majoritet inom utskottet så beslutar. Såsom herr Larsson i Luttra nämnde finns det kvar mycket av den gamla utskottsorganisationen, men man har liksom lappat ihop den gamla organisationen och hängt på de nya idéerna. Det är svårt för en vanlig enkel riksdagsledamot att tänka sig in i hur systemet egentligen skall fungera och hur mycket effektivare det skall kunna bli. Dessutom tillkommer initiativrätten, som innebär att en utskottsledamot, om vederbörande kan få utskottet med sig, kan föra upp ett ärende till behandling i kammaren utan någon motion. Jag tycker vi bör visa någon tveksamhet inför sådana möjligheter att förbigå motionsförfarandet. Riksdagen kan återremittera ett ärende till ett utskott, och ett sådant beslut kan fattas av en minoritet. Det som skiljer — remissförfarandet «utskotten emellan från remisser från kammaren till utskotten är att det i utskotten fordras en majoritet för beslut om remiss, medan det i kammaren räcker om endast en tredjedel av ledamöterna röstar för remiss. Som jag förut sade är det alltså nyheter varvade med gammal skåpmat. Man ämnar i grundlagen bara ange ramarna för hur riksdagen skall arbeta, och det är meningen att detaljerna i fortsättningen skall regleras i en särskild författning. Det sägs att ett av motiven för detta är att man vill åstadkomma en ökad effektivitet. Nog tror jag att en ökad effektivitet bland riksdagsmännen kommer att behövas, om vi nu antar detta grundlagsförslag — vilket vi väl kommer att göra. Det är nämligen så mycket som innan året är slut måste klaras upp inom ramen för vad som nu har föreslagits. Det är nödvändigt att riksdagsledamöterna får en allsidig information när detaljförslagen läggs fram under hösten, så att det inte uppstår fullständigt kaos då vi efter nyår skall börja arbeta i den nya riksdagen. Där kommer vi tydligen att få en månad för studiecirkelverksamhet. Det är ju meningen att det föreslagna finansutskottet skall ha ungefär en månad på sig för att gå igenom budgeten och för kammaren framlägga förslag om en butgetram, varefter fackutskotten sedan skall kunna agera. Vad jag kritiserar är framför allt att detta visserligen är ett på många sätt genomgripande förslag men att det ändå bara är beträffande utanverken som man har framlagt förslag och att riksdagsledamöterna inte av förslaget kan utläsa, hur arbetsformerna egentligen kommer att bli. Detaljerna skall vi som sagt bestämma oss för under hösten. Det förhåller sig inte alls så, som konstitutionsutskottet antyder i sitt utlåtande, nämligen att min kritik riktar sig mot att vi beslutar vissa ändringar i utskottsorganisationen så snart efter ett grundlagsbeslut och att jag anser att man bort pröva den gamla organisationen en tid. Det tycker jag visserligen, men vad som är det viktigaste för mig är, att detta förslag har framlagts utan att riksdagsledamöterna har fått diskutera detta ordentligt. Det har inte remitterats till ledamöterna såsom enligt min mening borde ha skett. Det är således framför allt mot själva — jag skulle nästan vilja säga — den nonchalans som man har visat mot riksdagens ledamöter som jag reagerar. Jag är tacksam för att justiteministern .i propositionen klart framhållit, att riksdagen själv skall bestämma om sina arbetsformer. Jag vill starkt understryka detta, och det är framför allt av den anledningen som jag anser, att riksdagsledamöterna på ett helt annat sätt borde ha fått möjligheter att i förväg penetrera det nu framlagda förslaget.

Riksdagsledamöterna skulle då grundligt ha kunnat diskutera igenom sina egna arbetsförhållanden. Det är ju för övrigt bara en skiss som vi i dag skall ta ställning till och som sedan måste påbyggas med en mängd detaljer. Herr talman! Jag har i min motion yrkat på att förslaget skall förkastas, men eftersom jag är ensam motionär och utskottet är enigt, anser jag det inte vara mödan värt att yrka bifall till motionen.

Herr talman! Redan i mitt förra anförande antydde jag att ett förslag som detta självfallet i någon mån är ett steg ut i det ovissa. Man kan inte säkert bedöma hur det kommer att fungera förrän man har erfarenhet av systemet. Fröken Sandell har redan sagt att det innebär relativt nya saker för vissa delar av utskottsarbetet, och man kan alltså få räkna med att pröva om en del av vad vi nu skall besluta när vi har vunnit vissa erfarenheter. Utskottet har ändå stannat för att ställningstagandet bör göras nu. Det finns mycket som talar för detta. Vi skall flytta in i ett nytt hus, lokaler skall disponeras beroende på vilken ut skottsorganisation vi väljer, personal skall anskaffas och andra detaljer skall ordnas. Sedan var Viola Sandell inne på något som jag vill stryka under. Den nya utskottsorganisationen, där man delar in i olika fack, kommer att kräva en bättre information till ledamöterna om vad som händer i de olika utskotten. Jag förutsätter att man kommer att ordna så att det blir en bra information om det pågående arbetet i utskotten. Jag har redan sagt att man skall handskas med varsamhet med initiativrätten. Vi har redan vissa utskott som har initiativrätt och den har inte medfört några vådor. Vi förutsätter att man skall vara lika varsam även i fortsättningen. Annars är det ju så att rätten att ta initiativ utan att det föreligger motioner och annat i och för sig kan medföra vissa risker. För övrigt kan man kanske beklaga — jag har varit kritiskt inställd mot det tidigare — att hela detta författningsarbete kännetecknats av att vi fått en bit i sänder. Vi har aldrig haft tillfälle att ta ställning till ett fullständigt förslag till en författning, och det är självfallet en brist.

Herr talman! Sedan kammaren i omkring ett och ett halvt dygn ägnat debatten åt skattepaketet är det kanske svårt att få kammaren att intressera sig för sina egna arbetsförhållanden — även om den borde ha anledning att göra det. När denna långa debatt avslutades med 47 voteringar och lika många rösträkningar om skattepaketet, kunde ju enbart den omständigheten ge anledning till vissa funderingar om eventuella möjligheter till förenklingar antingen på utskottsplanet eller på något annat sätt. Resultatet av voteringarna, åtminstone i huvudfrågorna, kan knappast ha kommit som en överraskning för någon i denna kammare. Linjerna var ju klara redan på utskotisplanet. Där det möjligen kan ha blivit en överraskning var när det begärdes votering då ingen hade väntat det. Jag är dock ingalunda, herr talman, beredd att nu tala om hur denna förenkling skulle kunna gå till, men nog måste man säga att en så lång votering med rösträkning som i över en och en halv timme bör ge anledning till vissa funderingar. Att jag vid denna tidpunkt, då jag vet att ledamöterna står beredda att resa till sina hemorter, tar till orda i denna fråga beror på att jag i någon mån har varit inblandad i grundlagberedningens arbete främst i den arbetsgrupp som har sysslat med utskottsorganisationen. Reservationen 1 till konstitutionsutskottets förevarande utlåtande gäller bara en detalj, de offentliga utskottssammanträdena. Att ett nära nog enhälligt konstitutionsutskott har tillstyrkt förslaget om ny utskottsorganisation för riksdagen bör ju kunna tolkas så att grundlagberedningen har gjort ett ganska hyggligt arbete — om jag får säga det själv — sedan beredningen tog itu med denna fråga ganska snart efter beslutet om den partiella författningsreformen 1968-—1969. Även de väckta motionerna rör detaljer — med undantag av fröken Sandells motion som yrkar direkt avslag. Man kan naturligtvis undra över varför det inte har väckts flera kritiska motioner. Kan det ha berott på bristande tid eller bristande intresse hos riksdagens ledamöter, eller kan orsaken helt enkelt vara att man vid denna tid på vårsessionen inte har orkat tränga in i dessa frågor? Jag hoppas verkligen att så inte är fallet. Det är ju mycket viktigt hurdan organisationen blir nästa år. Jag tycker inte heller att det är helt med sanningen överensstämmande när fröken Sandell säger att förslaget inte har remitterats till ledamöterna. Betänkandet lades fram i december förra året, och såvitt jag minns delades det då till samtliga ledamöter i riksdagens båda kamrar. Så nog har det funnits tid att tränga in i dessa frågor. I moderata samlingspartiet har vi också föredragit och diskuterat betänkandet både i förtroenderådet och i riksdagsgruppen, och jag skulle tro att man gjort på samma sätt inom andra partier. Den nya organisationen innebär cen ganska radikal nyordning av utskottsväsendet jämfört med den ordning vi nu har och som länge har gällt. Kritik har riktats mycket länge mot det nuvarande systemet. Den har särskilt gällt den bristande samordningen av budgetarbetet och uppdelningen i lagfrågor och budgetfrågor. Den har också gällt den bundenhet som riksdagsarbetet för närvarande har till grundlagen. Där har införts åtskilliga bestämmelser, vilka mycket väl skulle kunna flyttas över till riksdagsstadgan. Detta har gjort att det tar tid att åstadkomma ändringar i bestämmelserna, vilket låst utskottsarbetet på ett inte särskilt lyckligt sätt. Den nya organisationen innebär, vilket herr Larsson i Luttra såsom utskottets talesman redan redogjort för, ett sammanförande av frågor inom samma sakområde till ett enda utskott. Vi har under de senaste åren haft en lång rad exempel på vilka komplikationer som den nuvarande uppdelningen lett till. Jag skall inte trötta kammarens ledamöter med att återge alla de exempel på motioner och propositioner, som remitterats till två, tre och ibland fyra utskott, som lämnas i grundlagberedningens betänkande. Detta förhållande har också varit rådande under innevarande vårsession. Låt oss t.ex. se på propositionen om regionalpolitiken och de motioner som väckts i anslutning till den. Den har hänvisats till statsutskottet, bevillningsutskottet och bankoutskottet. Inom statsutskottet skulle den ha kunnat remitteras till tre avdelningar, nämligen andra, tredje och fjärde avdelningarna. I konstitutionsutskottet har vi haft att behandla tryckfrihetsförordningen i samband med den s.k. porrproppen, medan brottsbalksärendet gått till första lagutskottet. Också frågan om rasdiskriminering har hänvisats till första lagutskottet och dessutom till konstitutionsutskottet. Sekretesslagsärendet, som berör frågan om otillbörlig marknadsföring, har hänskjutits till tredje lagutskottet och konstitutionsutskottet, vilket medfört att vi inom konstitutionsutskottet inte kunnat slutföra vår handläggning innan vi fått besked om bur arbetet i tredje lagutskottet utfallit. Denna organisation är sannerligen inte bra. Frågan om riksdagens organisation är för övrigt ännu inte riktigt klar. Vi kommer så småningom, troligen under vårsessionens sista vecka, att från sammansatta konstitutionsoch bankoutskottet få utlåtandena om riksdagens förvaltningsoch personalorganisation och om utskottens personalorganisation. Även när den nya indelningen i fackutskott genomföres, tror jag inte att kollisioner helt kan undvikas ens i fortsättningen. Indelningen har inte kunnat genomföras helt konsekvent. Eftersom grundlagarna skall hänvisas till konstitutionsutskottet, lär det vara oundvikligt att det ibland ändå inträffar att vissa frågor måste behandlas i olika utskott. Vi har också fortfarande möjlighet att i vissa frågor tillsätta eft särskilt utskott utöver de 16 som har förutsatts i förslaget. Jag skall ta upp två nyheter som herr Larsson i Luttra något berörde, nämligen utskottens initiativrätt och statsrådens möjlighet att vara närvarande vid utskottssammanträden. För närvarande tillkommer initiativrätten endast konstitutionsutskottet, bevillningsutskottet och i viss utsträckning bankoutskottet. Nyheten betyder inte, som vissa ledamöter synes ha befarat, att dörrarna skulle öppnas på vid gavel för utskotten att till kamrarna föra fram nya idéer och spörsmål som inte har beretts tillräckligt. Det var ingalunda vår uppfattning vare sig i arbets gruppen eller i grundlagberedningen. Utskottet har också tydligt sagt ifrån detta i sin skrivning på sidan 7 i utlåtandet. Där framhålles: >»Utskottet förutsätter emellertid, att de nya befogenheterna skall begagnas med samma varsamhet som iakttagits av de utskott som har självständig initiativrätt enligt nuvarande ordning. Ärenden bör framdeles liksom hittills normalt väckas genom proposition eller motion, och politisk enighet bör eftersträvas i de fall där initiativ kommer i fråga.» Det har således inte rått någon tvekan inom konstitutionsutskottet om vad vi avsåg med initiativrätten, d.v.s. att utskotten inte fick kasta fram vilka uppslag som helst inför kammaren, utan de måste vara väl beredda. De utskott som för närvarande har denna initiativrätt har utnyttjat den i mycket begränsad utsträckning. Bevillningsutskottet och konstitutionsutskottet har bara någon enstaka gång självständigt tagit initiativ och lagt fram sina förslag inför kamrarna. Om offentligheten i utskotten behöver jag inte yttra mig; det har redan herr Larsson i Luttra gjort. Det är också en fråga som skall prövas inom grundlagberedningen. Det är en fråga som inte går att lösa så kvickt och enkelt. Vi har också uttalat oss för att man bör ha denna offentlighet, men vi måste veta något om när detta skall få ske. Utskottet skall ju ta initiativ och besluta, och vi måste få veta hur det skall gå till i praktiken. Det finns också en annan, mycket viktig nyhet, som nästan höll på att komma bort i utskottsutlåtandet, nämligen att statsråden skall få infinna sig vid utskottssammanträdena, där de tidigare varit helt utestängda. Här har utskottet för sin del understrukit att »statsråd endast skall få inställa sig på begäran av vederbörande utskott och endast för att lämna upplysningar etc. men inte för att delta i överläggning med utskottet>. Det är viktigt att detta står i utskottsutlåtandet, men det står litet långt bort, vilket gör att kammarledamöterna kanske inte lagt märke till det. Det står under beskrivningen av de olika paragraferna, på s. 9 under 44 8. Även i detta sammanhang har ultryckts farhågor för att man skulle få någon form av ministerstyrning av utskotten. En del trodde till och med att det skulle betyda att statsråden skulle komma till utskotten och säga vad utskottsledamöterna - skulle tycka och tänka. Men sådan skräck skall vi väl ändå inte ha i utskotten för statsråd att vi inte skall kunna ha en egen uppfattning. Nu skall alltså statsråden få komma till utskottssammanträdena precis på samma sätt som de får göra i Danmark, där statsråden får komma till utskotten och försvara sitt fögderi. Vi anser att det många gånger kan vara lämpligt att statsråden kan få komma och lämna upplysningar om saker och ting som man vill veta mer om. Propositionerna kanske skulle kunna bli litet mer kortfattade, om denna möjlighet fanns. Vi tycker att farhågorna på denna punkt bör ha undanröjts genom utskottets uttalande. - Konstitutionsutskottets = uttalande när det gäller grundlagsfrågor har dock en viss relevans i sammanhanget. Låt mig till sist, herr talman, få nämna att det som bekant har varit diskussion om när denna nyordning på utskottens område skulle genomföras. Jag var först mycket tveksam om denna fråga skulle forceras och nyordningen genomföras redan 1971. Jag ansåg detta var den nya riksdagens sak att själv bestämma om. Men erfarenheterna från förra årets riksdag och inte minst från detta års riksdag visar att det är mycket angeläget att denna "reform genomföres så snart som möjligt. Därtill vore det ytterligt opraktiskt att först tillsätta samtliga utskott enligt den nuvarande ordningen, sedan genomföra denna nya utskottsorganisation, möjligen ha den gamla ett år för att sedan riva upp den och ha en helt ny ordning efter ett år. När vi funderat närmare över saken, tyckte vi inte att detta var riktigt lämpligt. Men inom konstitutionsutskottet och inom arbetsgruppen i grundlagberedningen har vi. inte velat vara så informella som regeringen. Den ansåg att det skulle vara tillräckligt med att låta talmannen anmäla det vilande grundlagsförslaget. Nej, så informella tyckte vi inte att vi skulle vara i grundlagberedningen eller ens i konstitutionsutskottet. Här gäller det ändå ändringar i grundlagarna — regeringsformen och riksdagsordningen — och man får inte behandla grundiagar hur lättvindigt som helst. Det gläder mig därför att vi i konstitutionsutskottet har gått tillbaka till grundlagberedningens ståndpunkt, att konstitutionsutskottet skall: tillsättas omedelbart i början av nästa års riksdag och att denna sedan skall framlägga mcemorial i ärendet om de vilande grundlagförslagen.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

Föreliggande utlåtande gäller endast folkomröstningar på riksplanet och partistödets konstruktion. Även den senare frågan har delvis behandlats i samband med anslaget till det statliga partistödet. Tyvärr råkade folkomröstningsinstitutet i vanrykte genom högertrafikomröstningen och folkomröstningen om ATP. Nu har så lång tid förflutit sedan dess att det är dags att åter aktualisera frågan om införande :'av folkomröstning: Det finns allt fler tecken :som tyder på att medborgarna har en känsla av att hållas utanför inflytandet på angelägenheter som direkt berör dem. De ställs inför fait accompli, och de blir uppbragta när de upptäcker att de inte har haft en chans att säga vad de tycker och tänker.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 Byalag, miljögrupper och Alternativ stad är sådana exempel på att man vill ha medbestämmanderätt och mer inflytande på utformningen av åtskilliga saker i samhället. Ju mer den offentliga sektorn expanderar och ju mer den politiska och ekonomiska makten koncentreras till ett fåtal, desto angelägnare blir det att stärka kontakten mellan de styrande och de styrda, så att besluten får verklig förankring hos folket. Det gäller på såväl rikssom kommunalplanet. Nuvarande bestämmelser om rådgivande folkomröstning tillgodoser inte kraven på ett mera direkt, personligt inflytande för medborgarna. Det är den motivering som ligger bakom vårt motionsförslag om en utredning om utformningen av ett folkomröstningsinstitut. Som jag redan har nämnt har frågan om partistödet behandlats tidigare i år. Även då diskuterades i viss utsträckning själva konstruktionen. Det statliga partistödet utgår efter antalet mandat i riksdagen med samma belopp per mandat. Vi har kritiserat denna metod. När det gäller det statliga partistödet anses åtminstone varje folkvald vara lika mycket värd i kronor räknat, men inte så beträffande det kommunala partistödet. Kommunen bestämmer själv om partistöd skall utgå och med hur mycket; det varierar mellan 0 och 25 000 kr. Denna vida skala är alltså ett uttryck för den kommunala självstyrelsen, och den håller jag hårt på. Men borde det ändå inte finnas några riktlinjer för detta kommunala partistöd? Vi har föreslagit att man skall utreda konstruktionen av såväl det statliga som det kommunala partistödet. Med dessa ord, herr talman, ber jag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

Sedan vi tagit ställning till ett av motionsyrkandena i samband med behandlingen av konstitutionsutskottets utlåtande nr 27 kvarstår yrkandena beträffande partiernas finansiering och folkomröstningar. | Frågan om partifinansieringen behandlades under höstriksdagen. Kommuner och landsting medgavs då rätt att bevilja kommunalt partistöd. Innevarande års riksdag har beträffande det statliga partistödet beslutat att den nuvarande konstruktionen skall bibehållas. Moderata samlingspartiet har på nytt tagit upp frågan om folkomröstningarna som var föremål för riksdagens prövning under föregående år. Då avslogs motionerna, och konstitutionsutskottet har nu funnit att någon anledning till ändrat ställningstagande inte föreligger. Vi vet att det råder olika meningar om huruvida folkomröstningarna skall vara beslutande eller rådgivande. För närvarande förekommer endast rådgivande folkomröstningar, och man kan väl förutsätta att frågan tas upp i det fortsatta arbetet med konstitutionen. I motionerna begärs en utredning av frågan om införande av folkomröstningsinstitutet inte bara på riksplanet utan också på kommunalplanet. Även på kommunalplanet finns nu en viss form av rådgivande folkomröstning utan att institutet dock på något sätt är reglerat i lagstiftningen. När det gäller partifinansiering via kommunalt partistöd förmodar jag att inte heller herr Björkman vill vara med om att man skall sträcka sig längre än till befogenheter för kommuner och landsting. Man skall inte föreskriva någ ra mera ingående regler för detta partistöd. Med den kännedom jag har om herr Björkmans omtanke om den kommunala självstyrelsen är jag säker på att han inte vill binda kommunerna för någonting : bestämt utan att de endast skall ha vissa befogenheter. Med detta korta anförande, herr talman, ber jag att få yrka bifall till vad utskottet föreslagit.
Herr talman! Anledningen till att vi har begärt den här utredningen är att oss veterligt står det inte uttryckligen i direktiven till grundlagberedningen att den skall syssla med folkomröstningar. Vi tycker att det borde göras en utredning härom, ty de nuvarande möjligheterna är inte tillräckliga och vi vill utvidga dem. Att man kan ha delade meningar om beslutande och rådgivande folkomröstningar håller jag helt med herr. Larsson i Luttra om, men en utredning tycker vi skulle vara lämplig.

Herr talman! Jag vill säga några ord med anledning av denna rapport. Som riksdagsman hör man ibland personer ur olika samhällsskikt uttala sig förnedrande om politik och politiker. Framför allt kommer sådana tankar ofta till uttryck från unga människor, som gör gällande att politikerna säger ett och menar ett annat, att de bara pratar och inte är beredda att handla i överensstämmelse med sina ord. Det är klart att vi tillbakavisar allt dylikt tal som falskt och ogrundat. Men även om man inte vill medge att sådant tal är befogat, så känner man sig stundom litet tveksam. Jag kan förstå den som tvivlar på att vi verkligen menar vad vi säger. Det partitaktiska spekulerandet kommer ibland till uttryck på ett sådant sätt att funderingar av detta slag blir befogade. Kammaren behandlar nu konstitutionsutskottets utlåtande nr 33 med anledning av en rapport från Nordiska rådets svenska delegation beträffande sessionen . i Reykjavik under dagarna den 7—12 februari i år. Detta är en mycket intressant läsning. Under rubriken »Sakernas behandling i Nordiska rådet» läser vi: »1. Sänkning av rösträttsåldern till 18 år. I ett medlemsförslag hade föreslagits en rekommendation till regeringarna att framlägga förslag om sänkning av rösträttsåldern till 18 år. Utskottet föreslog att rådet inte sku!le företa sig något i anledning av sörslåget. Två reservationer gjordes. Efter votering bifölls utskottets hemställan.» Denna votering var från svensk synpunkt intressant, eftersom det här i riksdagen hade väckts motioner i samma fråga, vilka skulle behandlas några få veckor efter mötet i Reykjavik. Jag konstaterar att samtliga svenska delegater biträdde utskottets hemställan; de företrädde således uppfattningen att en sänkning av rösträttsåldern inte skulle rekommenderas. Det är med yttersta förvåning man läser Nordiska rådets protokoll med tanke på den debatt som uppstod här i riksdagen när konstitutionsutskottets utlåtande om rösträttsåldern låg på kammarens bord endast några få veckor efter Nordiska rådets möte. Här pläderade samma person, som i Nordiska rådet avstyrkt framställningen om sänkt rösträttsålder, för en sänkning av rösträttsåldern i Sverige. Efter ett sådant handlande, herr talman, är det kanske fuilt förklarligt att det finns personer som tvivlar på oss och som undrar hur stor samstämmighet det föreligger mellan våra ord och våra handlingar. Man får ett bestämt intryck av att de valtaktiska bedömningarna i detta fall var viktigare än viljan att åstadkomma en förändring. Man ville fria till de unga och ge intryck av att man stod på deras sida, men när man i verkligheten hade möjlighet att handla, ville man inte ha till stånd någon förändring. Det finns ingen anledning att bli förvånad om personer utanför politikernas krets anser att det har gått ett visst mått av inflation i de politiska hedersbegreppen när man handlar så stick i stäv i denna fråga med endast några få veckors mellanrum. Även om man inte uppträder i samma lokal eller ens i samma land är detta inget fog för ett förändrat ställningstagande. = | Personligen tror jag att man i hög grad underskattar väljarnas intelligens, om man på detta sätt briljerar som politisk sol-och-vår-man, även om man uppträder med väl kamouflerade friarannonser. Att undergräva allmänhetens förtroende för de politiska funktionerna är ett farligt spel, som fräter på de organisationers anseende som man uppträder i. Detta gäller såväl i riksdagen som i Nordiska rådet, och även om man uppträder — enligt finansminister Strängs vokabulär — som politisk free lancer. Herr talman! Jag har ansett det vara angeläget att avge denna högst personliga deklaration i samband med behandlingen åv Nordiska rådets svenska delegations rapport från mötet i Reykjavik.
Herr talman! Jag måste säga att herr Henningsson ibland är en förbluffande person.

Gör han inte det är han inkonsekvent, tycks herr Henningsson märkvärdigt nog tro. Är man för en sak hemma, skall man vara för den saken borta, d.v.s. man skall vara för att rekommendera andra nordiska stater att samtidigt genomföra saken. Jag hoppas att herr Henningsson kan bli medlem av Nordiska rådet och lära sig inse att en oöverkomlig inflation i arbetsuppgifter för Nordiska rådet skulle uppstå om den principen tillämpas. Det förekommer många gånger att man konstaterar att utvecklingen hunnit olika långt i olika nordiska länder eller att synsättet på en fråga är något olika i olika nordiska länder och att det därför inte finns skäl att göra någon rekommendation till alla att agera samtidigt i något visst avseende, :Så enkelt är det, herr Henningsson. Så enkelt är. det att man kan tycka att det är en bra reform, som vi gått in för här i Sverige, men att man inte vill försöka att pressa på andra länder att samtidigt göra detta. Om det gäller en reform, där ett beslut i ett land skulle ställa till trassel i de övriga nordiska länderna, genom att det kom för tidigt, då skulle man kunna säga att detta är en synpunkt bland många andra. Men det förhåller sig inte så att det blir allvarliga störningar i övriga nordiska länder om man sänker rösträttsåldern till 18 år tidigare i Sverige än i de andra länderna. Därför finns det inte något skäl till att vi inte självständigt skulle kunna bedöma när vi vill genomföra denna reform. Jag hälsar herr Henningsson välkommen i Nordiska rådet, som jag själv snart kommer att lämna, och jag är säker på att man många gånger kommer att få uppleva att herr Henningsson i den nya enkammarriksdagen röstar för svenska reformer och samtidigt avstår från att vilja tvinga dem på de andra nordiska länderna.

Herr talman! Det måste vara rätt svårt att klara sig ur en sådan här historia. | Det fanns ett land som hade lagt fram ett förslag om en sänkning av rösträttsåldern. Ett land — Sverige — var enligt herr Ohlin intresserat av détta, men avstod från att driva saken eftersom man inte ville styra utvecklingen i de andra länderna.. Det finns ett klassiskt uttryck, som jag tror första gången användes mot Charles Lindley: »Inga förklaringar, Charles, det blir bara värre!»

Herr talman! Jag vill bara nämna att jag har medverkat till att aktualisera frågan om en sänkning av rösträttsåldern till 18 år såväl här i riksdagen som inom Nordiska rådet. Nordiska rådet behandlade frågan strax efter det att det hade hållits en folkomröstning i Danmark, och det var uppenbart att det då inte fanns någon möjlighet att genomföra reformen på nordisk nivå. Jag kan försäkra herr Henningsson att jag vid andra tillfällen såväl här i riksdagen som inom Nordiska rådet kommer att föra denna fråga vidare. Herr Henningsson behöver icke vara oroad.

Herr talman! Om jag inte hörde fel sade herr Henningsson att det fanns ett land som hade föreslagit en sänkning av rösträttsåldern. Jag vill säga till herr Henningsson att Sverige såsom land inte i Nordiska rådet har föreslagit någon sänkning av rösträttsåldern. Som framgick av herr Mundebos yttrande står det envar fritt att verka för att dessa reformer genomförs också i andra nordiska stater, när tidpunkten därför är lämplig. Det finns absolut inte någon anledning att hävda att det måste ske vid samma tidpunkt. Så enkelt är det. I det nordiska samarbetet måste vi ta hänsyn till den inställning och de omständigheter som föreligger i de olika nordiska länderna, innan vi gör några rekommendationer. De flesta av Nordiska rådets rekommendationer — ungefär tre fjärdedelar — har lett till positiva resultat genom att regeringarna tagit upp rekommendationerna. Det är en vacker statistik. Om vi övergick till andra principer och började anta rekommendationer till höger och vänster, skulle vi snart få se värdet av rekommendationerna sjunka.

Herr talman! Jag har tillsammans med en del andra riksdagsledamöter företrätt uppfattningen att rösträttsåldern borde sänkas till 18 år. Jag har nu hört dialogen angående den principiella inställningen till det nordiska samarbetet i detta sammanhang.

Det inträffade visar emellertid hur besvärligt det blir i framtiden för en större enhet att uppnå enighet i principiella frågor. Jag hoppas att det beslut som fattats icke skall lägga hinder i vägen för att man ånyo skall kunna ta upp frågan om 18-årsrösträttsåldern och att riksdagen då också ådagalägger ett större intresse för frågan.

Såsom tidigare under hand meddelats har avsikten varit att den regionalpolitiska debatten i anslutning till utlåtanden från banko-, statsoch bevillningsutskotten skulle utgöra det första ärendet vid kammarens sammanträde onsdagen den 20 maj. Då bankoutskottets utlåtande nr 40 ännu inte hunnit delas till kammarens ledamöter kommer den regionalpolitiska debatten att uppskjutas till torsdagen den 21 maj. Onsdagens sammanträde inleds med behandling av de ärenden, som inte medhanns vid sammanträdet i fredags. Därefter upptas statsutskottets och andra lagutskottets utlåtanden angående försvaret. I övrigt följs vid onsdagens sammanträde den ordning, i vilken ärendena upptagits som en gång bordlagda på tisdagens föredragningslista.
Herr talman! Fru Eriksson i Stockholm har frågat mig om jag är beredd att klarlägga min syn på möjligheterna för sjuka och handikappade medellösa personer att slippa få böter förvandlade till fängelsestraff. Om böter inte betalas frivilligt och betalning inte heller kan erhållas genom indrivning, skall i princip böterna förvandlas till fängelse. Böterna förvandlas enligt särskilda normer till lägst 10 och högst 90 dagars fängelse. Särskilda begränsningar gäller dock beträffande vissa bötesstraff, bl.a. böter som bestämts till högst tio dagsböter eller 100 kronor i penningböter. Sådana bagatellböter får inte förvandlas om det inte kan antagas att den bötfällde av tredska eller uppenbar vårdslöshet underlåtit att betala böterna eller att förvandling erfordras för hans tillrättaförande. Domstolen har möjlighet att nedsätta förvandlingsstraff om det kan antas att den bötfällde gjort vad han förmått för att betala böterna. Föreligger synnerliga skäl kan domstolen helt efterge förvandlingsstraff. Anstånd med verkställigheten kan vidare beviljas om det inte kan antas att den bötfällde av tredska eller uppenbar vårdslöshet har underlåtit betala böterna eller att straffets verkställighet fordras för hans tillrättaförande. Frågan om avskaffande av förvandlingsstraff för böter är för närvarande föremål för utredning. I direktiven för utredningen anfördes bl.a.: Det kan starkt ifrågasättas om det är nödvändigt med förvandlingsstraff för att bötesindrivningen skall vara effektiv. Från principiella synpunkter kan med rätta kritiseras att frihetsstraff kan följa trots att domstolen funnit böter vara den adekvata påföljden. En särskild olägenhet med förvandlingsstraffet är vidare att det i allmänhet utdöms först omkring tre år efter det att bötesdomen meddelades och kanske fyra—fem år efter det att brottet be gicks. Förvandlingsstraffet är dessutom så kort att det inte ger större möjligheter till effektiv behandling och dess resocialiseringseffekt är därför ringa. Vad nu sagts innebär, att utredningen skall pröva alla möjligheter att slopa förvandlingsstraffet inte bara för sjuka och handikappade personer utan över huvud taget. Förvandlingsstraffutredningen beräknas lägga fram sitt förslag under första halvåret 1971.
Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på min interpellation. Jag framställde interpellationen i anledning av ett par fall, då svårt handikappade människor — i ena fallet en person som fått ett ben amputerat, operationssåret. var mycket svårläkt, i andra fallet en person som varit sockersjuk i 30 år och hade ögonbesvär — trots sina handikapp hade inmanats i fängelse för att avtjäna relativt små bötesbeiopp. Justitieministern kan självfallet inte kritisera domstolarna, som bara har följt lagen, men jag uppfattade det så att justitieministern är kritisk mot lagen, och det är ju trösterikt. Det visar sig här som vanligt, att när man tar upp en fråga som rör brister hos lagarna, så står alltid en utredning på vakt. Det gör så i detta fall också, den s.k. förvandlingsstraffutredningen, som väntas lägga fram sitt betänkande nästa år. Jag förstår därför att det inte är mycket att göra för dagen. Jag visste inte tidigare om denna utredning. Men vi får väl på privat väg fortsätta att hålla staten skadeslös och betala böterna, när svårt sjuka och ekonomiskt utblottade människor inmanas i fängelse för sina böter. Jag förväntar att det blir ett snabbt slut på nuvarande missförhållande när utredningen är färdig. Jag emotser alltså en lagändring och ber att än en gång få tacka för svaret, som ingav mig denna förhoppning.

Herr talman! Jag ber om kammarens överseende för att jag tar till orda i denna interpellationsdebatt, men även jag är mycket intresserad av detta spörsmål. I interpellationssvaret har justitieministern bl.a. hänvisat till direktiven för den utredning som behandlar frågan om avskaffande av förvandlingsstraff för böter. Det heter i direktiven att det kan starkt ifrågasättas om det är nödvändigt med förvandlingsstraff för att bötesindrivningen skall vara effektiv. Jag kan hålla med justitieministern om att det från principiella synpunkter kan kritiseras att frihetsstraff kan följa trots att domstolen funnit böter vara den adekvata påföljden. Det går emellertid inte att bortse från att det kan vara till fördel för den skyldige att få bötesstraffet förvandlat till fängelsestraff, och jag vill därför ifrågasätta om denna möjlighet helt bör tas bort. Synnerliga skäl talar också för att det kan vara värdefullt att ha kvar möjligheten att förvandla bötesstraff till fängelsestraff. Jag tänker speciellt på sådana fall där det är fråga om tredska och ovilja — där förmåga finns men där vederböran de helt enkelt av tredska inte vill betala sina böter. Jag har tjänstgjort som nämndeman under sex, sju år, men jag har allenast en gång varit med om att bötesstraff skulle förvandlas till fängelsestraff. Den person det gällde hade misskött sig och ådragit sig böter på ett belopp av ca 1500 kr. Det framkom att personen i fråga hade fått ett ordnat arbete med en efter hans förhållanden hygglig inkomst. På grund av att han inte avlämnat självdeklaration hade han emellertid blivit skönstaxerad med ett ganska högt belopp och låg nu efter med oguldna skatter. Han hade hustru och tre barn att försörja, och de eftersläpande skatterna gjorde att han levde på existensminimum. Det var totalt omöjligt för honom att kunna göra inbetalningar för sina böter. Rätten omvandlade bötesstraffet till villkorligt fängelsestraff, och om vederbörande sköter sig i fortsättningen slipper han alltså fängelsestraff och har därmed också sluppit bötesstraffet. När han fick vetskap om rättens utslag uttryckte han sin glädje över att inte behöva betala böterna. Herr talman! Jag kan gärna hålla med justitieministern om att det inte får vara så, att man generellt skall omvandla bötesstraff till fängelsestraff, men det finns synnerliga skäl som talar för att man under vissa speciella förhållanden bör kunna göra på detta sätt. Jag kan också hålla med om att det går orimligt lång tid från det att vederbörande begått brottet och tills fängelsestraffet utmäts. Det kan inte vara tillfredsställande med så lång tid från brottets begående till dess att straffet omvandlas till fängelse, men det sammanhänger givetvis med preskriptionstiden för böterna, som är tre år. Det skulle finnas anledning att se över preskriptionsförfarandet.

Herr talman! Herr Westberg i Ljusdal har frågat mig vilka åtgärder som kommer att vidtas för att stimulera rekrytering av akademiker till de statliga verkens s.k. studentkarriärer. Fru Mogård har frågat finansministern vilka åtgärder han avser att vidta för att undanröja de hinder som inom vissa verk reses mot utexaminerade akademiker då de söker till s.k. studentkarriärer. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Urval till de kurser som är första steget i dessa karriärer görs av varje myndighet utifrån de behov myndigheten bedömer angelägna med utgångspunkt i det egna rekryteringsbehovet. De kurser det här gäller är mycket attraktiva och lockar ett stort antal sökande såväl från myndigheternas egen personal som från andra håll. Det hittills ringa antalet sökande med akademisk examen har mött en mycket hård konkurrens. Innehav av akademisk examen har inte getts någon utslagsgivande betydelse i sammanhanget. Det har hävdats att personer med längre utbildning från de allmänna utbildningsanstalterna inte skulle vara välkomna till anställningar hos statliga myndigheter i s.k. studentkarriärer. Jag har inte något belägg för att så skulle vara fallet. Rekryteringen av personal måste emellertid baseras på en bedömning av varje särskild sökandes förutsättningar att utföra det arbete som rekryteringen avser. En längre teoretisk utbildning kommer i dessa yrken att vara av värde främst då den förvärvats av personer som kan bedömas lämpade med hänsyn till yrkets övriga krav. Värdet av den teoretiska utbildningen är givetvis beroende av utbild ningens ämnesinriktning. Jag vill här även inskjuta att i flera fall en längre tids verkserfarenhet har ansetts vara av stor betydelse för antagning i s.k. studentkarriärer. Tillgången på arbetskraft med längre utbildning har markant ökat. De statliga myndigheternas möjligheter att tillgodose sitt behov av sådan arbetskraft har därför i vissa avseenden förbättrats. Genom dåvarande civildepartementets försorg anordnades år 1968 konferenser med myndigheterna för att orientera om de förändrade förutsättningarna för personalrekrytering. Mot bakgrund av vad jag nu sagt blir mitt svar att den snabba ökningen av personer med längre utbildning utan tvivel leder till ett större intresse för de statliga inomverkskurserna från dessa personers sida. Samtidigt kommer de nya grupperna på arbetsmarknaden att erfara att deras utbildning inte generellt ger dem försteg framför andra sökande till kurser eller anställning inom statsförvaltningen. Däremot kommer utbildningens innehåll i det enskilda fallet att ge saklig grund för uttagning eller anställning. Några särskilda åtgärder anser jag inte nu vara påkallade.

Herr talman! Jag ber först att få tacka statsrådet Löfberg för svaret på min interpellation. Den fråga jag ställt tar endast upp en detalj i det problemkomplex som berörs i interpellationen, nämligen behovet av nya yrkesvägar för den snabbt växande gruppen akademiker. Vi vet att ca 11 800 personer i vår beräknas bli utexaminerade från universiteten. Redan om tre år har antalet nära nog fördubblats; man räknar då med ca 22500 utexaminerade. Självfallet ställer denna s.k. akademikerexplosion stora krav på utbild ningsplanering och överblick beträffande arbetsmarknadens behov av utbildad arbetskraft. Vi behöver, som jag framhållit i en motion till årets riksdag, tillförlitliga prognoser när det gäller behovet av arbetskraft och den lämpliga fördelningen mellan olika yrkesgrupper men därjämte även rullande prognoser som underlag för snabba åtgärder inom utbildningsoch omskolningsområdet. Jag tror att det är angeläget att Kungl. Maj:t vidtar åtgärder för att samordna och förstärka den prognosverksamhet som redan nu bedrivs på olika håll, för att vi därigenom skall kunna anpassa utbildningsmöjligheterna till behovet av utbildad personal. Men i en situation där akademiker redan har svårigheter att erhålla anställning och då svårigheterna som vi alla vet snabbt växer är det angeläget att vidga arbetsområdet för akademiker, bl.a. genom att öka möjligheterna till inträde vid de statliga verkens administrativa kurser. Staten skulle också härigenom fylla en roll som föregångare för andra arbetsgivare. Enligt uppgift i fackpressen har dock inte akademiker varit välkomna till dessa kurser. Nu säger visserligen statsrådet Löfberg i sitt svar, att han inte har något belägg för att så skulle vara fallet. Av referat i pressen av vad ansvariga tjänstemän inom verken anfört framgår dock klart att man per brev eller telefon kontaktar akademiker som söker för att därigenom försöka få fram skälen för ansökan. Man uppger från ett verk att de sökande akademiker man har haft de senaste åren kontaktats och som det heter på ett »fint sätt> avråtts från att söka. Man har tydligen en skeptisk attityd till överkvalificerade akademiker.

I stället bör man eftersträva att anta de mest lämpade sökandena oavsett tidigare utbildningsbakgrund. Men det vore illa om färdiga akademiska examina skulle utgöra ett handikapp. Inte minst med hänsyn till universitetsutbildningens snabba expansion föreligger intresse för ökad rekrytering av akademiker till bl.a. de yrkesvägar som här har berörts. Det måste betraktas som anmärkningsvärt att av de sammanlagt 25 färdiga akademiker som under de två senaste åren har sökt till postverkets, televerkets och tullverkets kurser ingen enda blivit antagen. Och detta sker samtidigt som akademiker av andra statliga organ uppmanas att söka sig till icke traditionelia akademikeryrken. Det är enligt min mening märkligt att samtidigt som arbetsmarknadsstyrelsens chef uppmanar akademikerna att gå ut i arbetslivet bromsar statliga verk akademikers möjligheter till tillträde till de utbildningskurser som jag här berört. Jag konstaterar att statsrådet Löfberg inte finner några särskilda åtgärder påkallade, under det att inrikesministern vid ett tidigare tillfälle i kammaren sade sig vara medveten om att sysselsättningsfrågorna för det snabbt växande antalet personer med högre utbildning fordrar skärpt uppmärksamhet. Statsrådet Holmqvist fann det angeläget med en fortgående kartläggning av utvecklingstendenserna och en planering av åtgärder. Borde det då inte vara naturligt att man även på det visserligen speciella och begränsade men ändå viktiga område som jag här berört vidtar åtgärder för att öka möjligheterna för akademiker att där komma i fråga.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Löfberg för svaret på min interpellation. Det låter sig sägas att ett land aldrig kan få för mycket av högt utbildade människor — även om det har en viss betydelse hur man definierar begreppet >hög utbildning> — men fortfarande måste färdigutbildade akademiker få någon sysselsättning för att vårt land skall anses ha någon nytta av dem. Om akademiker i dag inte kan få sådant arbete som de utbildats för, måste arbetsmarknaden i övrigt tillgodogöra sig denna arbetskraft, så att nya områden kan tillföras högre utbildade människor. Generaldirektör Bertil Olsson har lagt ansvaret för att nya vägar bryts på detta område på akademikerna, vilka han rått att söka sig till vilka andra arbeten som helst. Uppgiften att informera om detta nya utbud av arbetskraft kan dock aldrig läggas på akademikerna själva. Det krävs en samhällsinsats för att stimulera arbetsgivarna att bereda denna grupp sysselsättning. De statliga verken måste härvidlag gå i spetsen. I min interpellation påstår jag att så inte sker. Tvärtom tycks vissa statliga verk särbehandla och t.o.m. söka hindra akademiskt examinerade från tillträde till kurser som inte är avsedda för akademiker. Statsrådet Löfberg svarar mig helt kort att han inte har något belägg för att så skulle vara fallet. Jag hoppas att han vill något närmare utveckla vilka undersökningar han genomfört, eftersom vittnesbörden från olika håll är så motsägande. I nr 3 av SACO-tidningen i år påstår en intervjuad akademiker, som sökt till postverkets administrativa kurs, att han i likhet med flera sökande med akaderisk examen utsatts för påverkan med avsikt att förmå honom att dra tillbaka sin ansökan, vilket han också lär ha gjort. En byrådirektör på postverkets rekryteringsavdelning uttalar i samma nummer av tidningen att detta måste vara ett misstag. Han framhåller däremot att färdiga akademiker som söker generellt kontaktas för att man skall få reda på varför akademiker söker till just denna kurs. Detta vill jag rubricera som särbehandling. I ett uttalande till Uppsala studentkår hävdar postverket däremot att man prioriterar akademiker och tar ut samtliga sökande med akademisk examen till prövning. Under åren 1968 och 1969 sökte till postverkets administrativa kurs sammanlagt 13 med akademisk examen, men ingen av dessa antogs. I samma nummer av SACO-tidningen framhåller chefen för televerkets utbildningskontor, att man där onekligen ställer sig frågande till de färdigutbildade akademiker som söker till televerkets administrativa kurs. Han anser den akademiska utbildningen vara om inte helt bortkastad så dock relativt obrukbar för sökande till denna kurs. Samtliga sökande med akademisk examen kontaktas och avråds på ett fint sätt från att fullfölja sin ansökan, såsom herr Westberg i Ljusdal också nämnde. I nr 5 av SACO-tidningen hävdar däremot chefen för den administrativa avdelningen inom verket, att förutsättningen för att bli antagen till kursen är att sökande låter sig nöja med de anställningsvillkor som gäller för deltagare i gemen, vilket skulle vara bakgrunden till att akademiker inte deltagit i kurserna i nämnvärd omfattning. Man lär ha haft en handfull sökande — ingen har antagits. Inte heller till tullverkets kammarskrivarkurs har någon färdig akademiker antagits. Det förefaller mig liksom herr Westberg i Ljusdal egendomligt att ingen sökande med akademisk examen lyckats ta sig in på någon av dessa kurser. Det förefaller också som om den ändrade inställning till akademikernas ar betsmarknad, som bl.a. generaldirektören för AMS gett uttryck för, inte nått ut ens till statliga verk. Självfallet skall personer med längre utbildning inte generellt ges försteg framför andra sökande till kurser eller anställning inom statsförvaltningen — men statsförvaltningen bör, förefaller det, informeras om att akademisk examen inte heller skall betraktas som någon direkt nackdel för den sökande. Jag vore som sagt tacksam om statsrådet Löfberg kunde tala om vilka av de uppgifter jag relaterat som man skall sätta tro till. Anser statsrådet att de år 1968 anordnade konferenserna har burit frukt eller bör det lämnas ytterligare orientering om de ändrade förutsättningarna för personalrekrytering inom statliga verk?
Herr talman! Herr Westberg i Ljusdal började med att erinra om akademikerexplosionen och om det våldsamt ökade utbudet av akademisk arbetskraft på vår arbetsmarknad. Han underströk också hur viktigt det är med tillförlitliga prognoser och en tillförlitlig grund för bedömningen av den framtida utvecklingen. Jag har därvidlag ingen annan uppfattning än herr Westberg. Det är mycket väsentligt att vi får bättre och mera utförliga prognoser om vilka möjligheter som i det hänseendet bjudes under 1970-talet. Likaså underströk herr Westberg hur väsentligt det är med en samordning av den prognosverksamhet som bedrivs och som är under vidareutveckling. Inte heller på den punkten har jag någon avvikande mening. Men den samordningen förekommer redan nu i utbildningsdepartementet och i arbetsmarknadsverket, där detta arbete primärt pågår. Sedan övergår jag till de frågor som mera direkt berörde mig och mitt område. Både herr Westberg i Ljusdal och fru Mogård har förklarat att akademikerna inte har varit välkomna till de kurser i s.k. studentkarriärer som myndigheterna anordnat, och fru Mogård förstärkte uttrycket genom att säga att vissa verk tvärtom tycks vilja hindra akademiker från att delta i dessa kurser. Hon gick dock inte så långt som man gjort i SACO-tidningen, som varit den huvudsakliga källan till herr Westbergs och fru Mogårds uttalanden. I SACO-tidningen talas det nämligen om »>akademikerfientlighet> i berörda verk. Till detta vill jag emellertid säga att vi har haft kontakt med olika myndigheter, varigenom jag har fått grund för vad jag framhållit i mitt interpellationssvar, nämligen att jag inte har funnit något belägg för att man i verken inte följer grundlagens bestämmelse om förtjänst och skicklighet som enda anställningsgrund också vid uttagning för utbildning eller fortsatt anställning hos myndigheterna. Detta innebär att man väljer ut sådana sökande som man bedömer skall kunna göra den bästa arbetsinsatsen efter genomgången inomverksutbildning. Och för att nå bästa urvalsresultat använder man sig av många olika hjälpmedel vid urvalsförfarandet, t.ex. psykologiska tester, intervjuer och samtal med de sökande. Dessutom tillmäts tjänstgöringsoch utbildningsbetyg samt, som jag underströk, praktisk erfarenhet en viss betydelse vid den bedömningen. Mot denna bakgrund är det alltså inte förvånande — vilket dock herr Westberg och fru Mogård tycks anse — att det hittills har varit ett så ringa antal sökande med längre utbildning, som har haft möjlighet att hävda sig i den berörda uttagningskonkurrensen. Vid de samtal och andra personliga kontakter mellan myndigheterna och de sökande som föregår denna mycket grundliga och omsorgsfulla uttagning får den sökande närmare informationer om förhållandena under och efter ut bildningstiden. Vederbörande får då reda på exempelvis vad som kan krävas när det gäller geografisk rörlighet. Tjänstemännen i dessa karriärer får nämligen resa mycket, och de måste också ställa in sig på att uppleva växlingar av arbetsplatser under den praktiska delen av kursen och även under tiden därefter. Det har då visat sig att just detta krav ibland får de långtidsutbildade att ta tillbaka sina ansökningar, och det är naturligtvis bättre att återkallandet sker så tidigt som möjligt än att det sker först under eller efter kursen. Jag kan tänka mig att det är dessa informationer och samtal som av någon sökande kan ha uppfattats som avrådan, vilket det emellertid alls inte har varit fråga om. Jag noterar att varken fru Mogård eller herr Westberg i Ljusdal anser att akademisk utbildning generellt skall ge försteg till intagning. På den punkten är vi ju då överens. Och när vi sålunda är överens om att akademisk utbildning inte genereHt skall ge försteg, då blir det fråga om en sådan mycket omsorgsfull uttagning som sker och som gjort att hittills rätt många personer med akademisk utbildning helt enkelt har slagits ut i konkurrensen.

Herr talman! Det är inte herr Westberg i Ljusdal och jag som fritt uppfinner dessa uppgifter om att akademiker skulle hindras eller särbehandhtas. Det är riktigt att SACO-tidningen har varit min huvudsakliga källa. Enligt samma källa har de tjänstemän som jag omnämnde i mitt tidigare anförande lämnat sina uppgifter med publiceringsgodkännande. Jag vet inte om statsrådet Löfberg godkänner SACO-tidningens uppgifter i det avseendet, men jag har 1 alla fall fattat det så att vederbörande godkänt de uppgifter som lämnats, och jag konstaterar att dessa är motstridande. "Det är alltså riktigt att akademiker inte skall ha-generellt försteg. Men :jag kan inte hjälpa att det fortfarande förefaller mig förvånande att de inte skulle ha möjlighet att hävda sig och att. det är av den orsaken de inte kunnat komma in. Statsrådet Löfberg var tacksam över att varken herr Westberg i Ljusdal eller jag citerat'SACO-tidningens uttryck om akademikerfientlighet. Jag måste dock säga att jag i. varje fall spårar en viss nedvärdering av akademiker och akademiska :exarhina i statsrådet Löfbergs svar.

"Herr talman! Jag hoppas att statsrådet och jag är överens om att detta inté alls är någon oväsentlig fråga utan att det tvärtom, i den situation där vi befinner oss, är viktigt att vi tar vara på alla ' "möjligheter att bredda förutsättningarna för yrkesverksamhet för akademiker. "Jag tänker inte bara på dem som här gått den vanliga vägen via studentexarmen och till universitet — jag tänker också 'på de många som i dag håller på ått vuxenutbilda sig, som skaffar sig vissa akademiska meriter för att kunna komma in i mer intressanta arbetsuppgifter. Den gruppen växer, och vi bör hjälpa till att försöka öka även dessa personers möjligheter. | Statsrådet säger att det inte finns någon' "grund för påståendena att akademikerna skulle vara särbehandlade eller på något sätt hindras från att komma :in på de utbildningsvägar det här gäller. :' Men statsrådet har ändå inte kunnat förneka att man kontaktar dessa människor och försöker få reda på skälet till att'de söker denna utbildning. Det verkar som: om det var något misstänkt med dessa personer — de får en annan behandling än andra sökande: ' Statsrådet har inte heller kunnat förklara varför inte någon av de 25 färdiga akademiker som under de två senaste åren sökt till dessa kurser blivit antagen. Nog förefaller det mycket underligt att ingen av de 25 skulle ha kunnat hävda sig i konkurrensen. Nog ligger det nära till hands att tro att det också har funnits andra skäl än enbart sakliga till den utgången. Att man upplyser dessa människor om förhållandena på det sätt som statsrådet nämnde tycker jag är självklart, men det är en sak för sig. Jag vill ställa den direkta frågan: Varför har ingen av dessa 25 sökande kunnat komma i fråga? Har ingen av dem kunnat hävda sig i konkurrensen?

Herr talman! Om jag först får bemöta herr Westberg i Ljusdal, vill jag direkt svara på hans senaste fråga. Det förhåller sig givetvis så att ingen av dessa 25 har kunnat hävda sig i konkurrensen. Annars skulle jag inte ha uttalat mig på det sätt jag har gjort. Man har gjort en omsorgsfull prövning, precis som jag har framhållit i mitt interpellationssvar och sedan ytterligare utvecklat i min replik. Herr ' Westberg gör gällande att jag inte har kunnat förneka att man kontaktar vederbörande personer. Nej, varför skulle jag förneka det? Det är tvärtom mycket väsentligt från både den sökandes och arbetsgivarens synpunkt att mån informerar om det läge som är rådande, exempelvis om att vederbörande får finna sig i en omfattande reseverksamhet, en geografisk rörlighet. Det ligger ju i ett väl utbyggt prognosinstität att man skall kunna ge vägledning till de sökande innan de bestämmer sig, och då måste man naturligtvis kontakta dem. Om det nu är fråga om inte stort mer än en handfull sökande med akademisk examen — det rör sig inte om flera — mot bakgrunden av 700—800 övriga 'sökande, är det givetvis mycket lättare att bedriva denna direkta yrkesvägledning, eller vad man skall kalla den, när det gäller detta begränsade antal än när det gäller de övriga. Herr Westberg tog upp en mycket viktig fråga, som kanske ligger litet vid sidan om men som jag ändå skulle vilja markera mitt stora intresse för, nämligen frågan om vuxenutbildningen. Den har givetvis ett visst samband med det problem vi diskuterar. Den s.k. långa vägen inom de statliga verken har gett en möjlighet för »långvägarna>, alltså de människor som inte haft akademiska examina, att få en ordentlig utbildning och komma fram i den statliga karriären, och den har varit en mycket väsentlig rekryteringsgrund. Sett mot bakgrunden av att alltjämt över 50 procent av den vuxna delen av vår befolkning inte har fått någon annan utbildning än den som en sexå sjuårig folkskola gav är det klart, att detta rekryteringsunderlag även framgent kommer att spela en mycket stor roll när det gäller rekryteringen till de s.k. studentkarriärerna. Fru Mogård tyckte sig i mitt sätt att resonera finna en nedvärdering av akademikerna. Det uttalandet får stå för hennes egen del. Jag gör mig absolut inte skyldig till någon sådan nedvärdering; tvärtom anser jag det vara ytterst angeläget att allt fler människor i vårt land får möjlighet att skaffa sig en längre, kvalificerad utbildning. Att detta är till nytta både för de statliga verken och för samhället i övrigt är jag den förste att understryka. Till sist, herr talman, skulle jag vilja framhålla att de statliga verken ändå inte har legat alldeles stilla på detta område. Jag har redan erinrat om det initiativ som civildepartementet tog när det gällde att orientera om det förändrade arbetsmarknadsläget för akademiker. Jag skulle också kunna tillägga att postverket i sitt svar till finansdepartementet när vi skaffade underlag för interpellationssvaret framhöll att man har annonserat efter sökande med stu dentexamen eller högre utbildning. Detta har dock hittills inte:lett till något nämnvärt ökat åntal sökande med: akademisk utbildning. Som: regel har. de fåtaliga sökandena med:.akademisk utbildning inte varit villiga att uppfylla postverkets krav på geografisk rörlighet — här kommer alltså denna fråga” in igen. SMHI har uppgivit att det på. grund av det rådande läget på arbetsmarknaden inom den grupp studerande som i år avslutar sina akademiska studier i meteorologi finns. visst intresse för tjänst som meteorologassistent i befordringsgång. Sådan anställning kräver vissa självstudier samt en månadslång assistentkurs. SMHI ser inget hinder. för anställning av dylika personer på: så? dan tjänst. AMS har meddelat att man är beredd att: ta emot akademiker i sin nuvarande aspirantutbildning när sökande med akademisk utbildning nu ' för :första gången börjar dyka upp och 'anmäla visst intresse för sådana tjänster. Frågan är alltså uppmärksammad på olika sätt, och jag tror 'att det för dagen inte finns anledning att vidta yfterligare åtgärder.

Herr talman! Statsrådet Löfberg finner ingen anledning att vidta ytterligare åtgärder. Jag nämnde i ett tidigare anförande att statsrådet Holmqvist i en debatt här i kammaren givit uttryck åt den uppfattningen, att åtgärder var angelägna för att komma till rätta med akademikerexplosionen. Denna fråga måste väl ändå ingå som 'en kanske inte stor men betydelsefull del i den problematiken. Statsrådet Löfberg tog sedan upp frågan beträffande dem som har gått >den långa vägen» — och på det sättet skaffat sig vuxenutbildning. Det är naturligtvis värdefullt att denna »långvägsutbildning> finns; jag tror att det är väsentligt, och jag har ingen som helst önskan att komma åt den — jag tror tvärtom att vi skall vara rädda om den. Men det kommer oupphörligen nya grupper, och de som inte tidigare har haft möjlighet att komma in i utbildningsgången i våra statliga verk men som på ett senare stadium utifrån helt andra förutsättningar skaffar sig utbildning måste nu beredas möjlighet att komma in på dessa utbildningsvägar. Jag ömmar också för dem; de har ofta kommit upp i en högre ålder och har ibland svårt att finna lämpliga vägar. Jag vill gärna föra också deras talan. Jag vill gärna upprepa vad jag sagt tidigare att jag delar statsrådets uppfattning att det är bra att de sökande kontaktas. Däremot har jag svårt att förstå varför akademikerna skall särbehandlas, varför man beträffande just dem är så angelägen att finna skälen till att de söker. Så behandlas efter vad jag vet inte andra sökande. Ytterligare information, inte minst till de statliga verken, är önskvärd. De åtgärder som vidtogs 1968 bör följas upp och diskussionen föras vidare om vi skall komma till rätta med de frågor som vi här behandlar. Jag hälsar med tillfredsställelse att man försökt anordna speciella kurser för akademiker, och jag är förvånad över att det bara varit ett fåtal sökande till dem. Kan anledningen härtill vara att kurserna inte bekantgjorts tillräckligt effektivt, d.v.s. bristande information? Jag tror att kurserna fyller ett behov.

Herr talman! Statsrådet Löfberg finner det naturligt att man informerar akademiker om reseförhållanden 0. s. v. och framhåller att det bara rör sig om en handfull personer, varför det är möjligt att ge dessa en studierådgivning eller yrkesvägledning. Ja, detta innebär just en särbehandling av en liten grupp. Jag undrar vad den större gruppen av sökande tycker om att inte få denna yrkesvägledning och studierådgivning. Medge, herr statsråd, att denna särbehandling kan tolkas som ett försök att avskräcka akademiker från deltagande i kursen i fråga! Vi kan väl vara överens om att det knappast befrämjar de mål, som vi strävar mot, att man i akademikerkretsar eller på annat håll trott sig ha anledning till misstanke om akademikerfientlighet eller att det förekommer försök att hindra akademiker. Det vore värdefullt om statsrådet Löfberg ville beakta den risk som det innebär att ifrågavarande handfull av akademiker ägnas den speciella yrkesvägledning, som jag påtalat.
Herr talman! Såväl herr Westberg som fru Mogård har återigen tagit upp frågan om »särbehandlingen» — det är fru Mogårds uttryck — och herr Westberg frågar varför man bara talar med akademikerna. Så är nu inte fallet. Jag vill erinra om att 1969 sökte 6 akademiker till postverkets administrativa kurs och 900 personer med annan utbildning. Självfallet måste urvalssystemet för de 900 vara utformat på ett från ekonomiska och rationella synpunkter försvarbart sätt. Man tillämpar ett urvalsförfarande som innebär att givetvis också många av de 900 får tillfälle till samtal. Från postverket framhålles att det urvalsförfarande, där bl.a. psykologisk expertis anlitas, av ekonomiska och administrativa skäl inte kan utsträckas till samtliga sökande utan brukar omfatta ett begränsat antal, nämligen ca 200. Man tillämpar alltså — det vill jag än en gång understryka — ett mycket omsorgsfullt uttagningsförfarande genom samtal och olika urvalsmetoder. Jag vidhåller att det förhållandet, att man tar kontakt med det fåtal akade miker som hittills sökt till ifrågavarande kurs och orienterar dem om framtidsutsikter o. d., är ett utslag av god yrkesvägledning. Om vederbörande sedan uppfattar detta som en särbehandling — fru Mogård sade att det kan tolkas på detta sätt — är det att beklaga, men det är inte fråga om något sådant. Herr Westberg underströk att inrikesministern talat om speciella åtgärder för att möta akademikerexplosionen. Jag har ingen annan mening därvidlag, vilket jag också har understrukit. Inrikesministern uttalade sig därvid givetvis om läget på arbetsmarknaden i stort, och den statliga arbetsmarknaden är en del härav. Jag har också framhållit att vi på vårt område genom konferenser — och jag skulle kunna tillägga att även vid alla de kurser som vi ordnar — strävat efter att orientera om det nya läget på akademikernas arbetsmarknad.

Det är alltså med utgångspunkt i de åtgärder vi vidtagit och den bevakning vi ständigt har över den statliga arbetsmarknaden som jag har kommit fram till att ytterligare åtgärder för närvarande icke är erforderliga.

Sammanträdena i dag och i morgon kommer att efter sedvanliga middagsuppehåll fortsättas på kvällen. Fredagens arbetsplenum kommer att avslutas omkring kl. 16.00. I nästa vecka torde det bli nödvändigt att anordna kvällsplena på tisdagen, måndagen den 25 maj, som enligt den preliminära tidsplanen skulle börja kl. 16.00, kommer att ta sin början redan kl. 13.00 för att erforderlig tid skall kunna ställas till förfogande för besvarande av interpellationer. Såsom framgår av en till kammarens ledamöter i går utdelad stencil återstår ännu ett tjugufemtal interpellationer obesvarade.

Herr talman! Bakom den reservation som fogats till bankoutskottets förevarande utlåtande nr 27 står folkpartiets representanter i utskottet. Orsaken till att vi har reserverat oss är att vi anser att vad utskottet skriver inte ordentligt klargör vad det är motionärerna åsyftar. Motionärerna begär att man inom de delar av Norrlands inland som ligger omkring och väster om inlandsbanan skall undersöka vilka skogstillgångar som finns och om de kan nyttiggöras. Utskottet skriver att utredningar har gjorts och pågår, bl.a. av Stensele kommun, och detta är riktigt. I Stensele kommun har man ett projekt på gång för att starta en industri, vilken i så fall naturligtvis får ett ganska stort behov av råvara. Man får hoppas att den industrin verkligen kommer i gång, ty det är högst nödvändigt inom detta avfoikningsområde. Men där kommer man i varje fall inte att kunna tillvarata alla de skogstillgångar som finns omkring en längre sträcka utmed inlandsbanan. Skogsindustrins representanter har vid en uppvaktning nyligen förklarat att man inom skogsindustrin har ett stort behov av vedråvara, men trots detta förekommer det inget skogsbruk alls i mycket stora områden här uppe. Motionärerna vill nu att det företas en undersökning om hur mycket råvara som finns inom dessa områden och om den kan nyttiggöras. Om det vid en sådan kartläggning visar sig att tillgången är tillräcklig, kan åtgärder vidtas för att förädla råvaran i orten eller transportera den ned till förädlingsindustrierna vid kusten.

Om utskottet är så förvissat om att alla utredningar och åtgärder i övrigt genomförts, borde det ju ha en klar bild av situationen. Det skulle inte behövas mycket för att komplettera den i enlighet med motionärernas önskemål beträffande dessa s.k. noll-områden, d.v.s. genom att konstatera hur mycket råvaror som man där låter ligga utan att bli nyttiggjorda. Denna fråga har tidigare varit föremål för behandling, och utredningar har genomförts i samband härmed. Jag vill dock påpeka att de utredningar som först gjorts i detta avseende gällt enbart lövträ. Vad motionärerna önskar är att den totala tillgången av både barroch lövvirke skulle inventeras. Vill man inget göra, skall man natur ligtvis inte heller göra något, men för de människor som bor i det aktuella området, där skogen får stå utan att användas, är det mycket tragiskt att man inte ens vill undersöka om det finns några möjligheter att nyttja dessa tillgångar. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till den vid förevarande utlåtande fogade reservationen.

Herr talman! Bankoutskottets utlåtande nr 27 är föranlett av ett motionspar väckt av några ledamöter från Västerbotten. I motionsyrkandet hemställes »att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t begär en skyndsam utredning av tillgången på vedråvara» och »att utredningen begränsas till områden i anslutning till Inlandsbanans sträckning genom de tre nordligaste länen med Storuman som centrum». Motionärernas yrkande innehåller ytterligare en attsats, som jag inte behöver redogöra för. Självfallet har motionsparet i sedvanlig ordning remissbehandlats, nämligen av domänverket, Skogsindustriernas samarbetsutskott och Sveriges skogsägareföreningars riksförbund. I utlåtandet redovisar vi motioner i liknande ämnen, som behandlades under föregående år. Vi diskuterade då om en massafabrik skulle förläggas till Västerbottens inland, förslagsvis till Storuman. Även vid detta tillfälle yttrade sig samma tre remissinstanser. De uttalade sig också då om råvarutillgången, som betecknades som vikande. Vi har återigen fått ett yttrande från Skogsindustriernas samarbetsutskott, och man har där räknat upp alla de utredningar som gjorts på detta område. Vi kan inom utskottet inte förstå att dessa utredningar inte skulle vara tillräckliga som underlag för en bedömning av huruvida en spånplattefabrik skulle kunna startas. Samarbetsutskottet hänvisar bl.a. till utredningen Lövskogens avsättningsläge i Storumanområdet samt till SOU-utredningen Virkesbalanser 1967. Vidare hänvisas till publikationen Riksskogstaxeringen åren 1958—1967 och till skriften Avverkningsberäkningar, «hösten 1969. Mot bakgrunden av angivna specialstudier anför samarbetsutskottet följande: »Mot nu angivna bakgrund finner samarbetsutskottet att frågan om råvarutillgångarna i den aktuella landsdelen för närvarande är tillräckligt klarlagd.> Samarbetsutskottet har alltså räknat upp alla dessa utredningar. Jag är medveten om att skogsindustrin själv gör åtskilligt med utredningar om råvarutillgångarna. Vid ett tillfälle underrättades jag om att industrin själv hade — om jag inte missminner mig — sju eller åtta utredningar på gång om just skogsindustrins framtid. Det är också helt naturligt att det görs utredningar om skogsindustrins framtid. Vi har exempelvis på senaste tiden kunnat ta del av uttalanden som domänverkets chef gjort i vissa sammanhang om den fantastiskt snabba utvecklingen på skogsområdet. Han har också sagt att den rationalisering som för närvarande pågår inom skogsindustrin bara är i sitt inledande skede och att den 1974 kommer att vara i det tredje stadiet, som han uttryckte sig. Han sade också att vi 1974 kan vara i det läget att råvaran inte behöver röras av någon skogsarbetare. Mekaniseringen skulle, menar domänverkets chef, i mitten av 1970-talet vara fullständig. I det aktuella fallet med spånplattefabriken har — det talade herr Larsson i Umeå själv om Stensele kommun utarbetat planer på en anläggning i Storuman för fabrikation av träfiberplattor. Kommunen har uppvaktat industridepartementet, och vid den uppvaktningen var också representanter för inrikesdepartementet närvarande.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

Herr talman! Herr Haglund åberopar skogsindustrin som säger att det finns tillräckligt med utredningar. Jag ber då att få citera det referat av Sveriges skogsägareföreningars riksförbunds remissyttrande som ges i utskottsutlåtandet. Sveriges skogsägareföreningars riksförbund >har inhämtat synpunkter från Västerbottens skogsägareförening.
Herr talman! Det finns väl ingen anledning att ta upp någon större politisk debatt, som man skulle kunna göra med anledning av herr Sveningssons anförande. Det gäller här litet rester som blev kvar på de motioner utskottet haft att behandla. Som herr Sveningsson sade finns i reservationen med en fråga som redan har behandlats, nämligen partistödet. Beträffande folkomröstningsinstitutet berörde herr Sveningsson frågan om kommunerna, Det är att observera att den utredning som är tillsatt bl.a. har den frågan i sina direktiv. Jag föreställer mig att grundlagberedningen inte kan komma förbi saken.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
Jag ber herr Haglund observera dessa uttalanden av Sveriges skogsägareföreningars riksförbund. Förbundet representerar dock majoriteten vad gäller skogsinnehavet i Västerbottens län; i Norrbotten är det väl kronan som genom domänverket äger det mesta av skogen.
att utredningen måtte framlägga förslag till att vedråvaran antingen användes i till området lokalt bunden industri eller transporterades till kustindustri, varvid borde beaktas det råvarubehov som redan befintlig eller planerad industri inom området hade.
Skall man få någon rätsida på detta fordras det ju att alla ägarkategorier undersöker de områden som de inte nyttiggör.

Herr talman! På den fråga vi nu diskuterar har det lagts ned mycken inten siv möda under hela 1960-talet och även dessförinnan.

Som framgår av utskottets utlåtande har frågan om råvarubasen varit föremål för många utredningar, om vi bara begränsar oss till 1960-talet; herr Haglund har nyss redovisat dem. Jag vill peka på den först redovisade utredningen som lades fram 1963. Den föranleddes av ett lokaliseringsprojekt, som inte kunde komma till stånd därför att domänverket inte ville gå med på långsiktiga råvaruleveranser. Under åren 1968—1969 har tre olika virkesbalansutredningar lagts fram som berör det här aktuella området. Sedan vill jag peka på det skogsbruksprogram, som den 24 april lades fram för finansministern av skogsnäringens representanter i Norrland, bland dem Gunnar Hedlund och direktör Gösta Hallman, som är chef för Västerbottens skogsägareförening. Bakgrunden till den framställningen ligger i att råvarutillgången i övre Norrland är otillräcklig under 1970-talet för att ens hålla i gång den träfiberindustri som finns där om inga åtgärder vidtas för att möjliggöra ökade skogsuttag. Inte minst pekar man i den här framlagda utredningen på möjligheterna att aktivisera råvarutillgångarna inom de s.k. noll-områdena. Om vi skall gå tillbaka till motionens sista yrkande och sista delen i sista attsatsen, som hemställer att »vedråvaran antingen användes i till området lokalt bunden industri eller transporteras till kustindustrin, varvid bör beaktas det råvarubehov som redan befintlig eller planerad industri inom området har>, innebär motionens yrkande i det avseendet att man definitivt vänder tummen ner för någon vidareförädling av träfiberråvara i Storuman. Jag hoppas och tror att man inte skall behöva se saken på det sättet. Jag vill ytterligare peka på vad Stensele kommun gjort i denna fråga. Man har där arbetat mycket ambitiöst under många år och nu under de senaste åren lagt fram konkreta projekt som är baserade på skogsråvaran. Jag tror att kommunalmännen i Stensele kommun är de sista att acceptera att råvarubasen skulle vara okänd. Jag tror inte att det inom någon del av Sverige gjorts så noggranna utredningar beträffande råvarutillgången som just i det område det här är fråga om. Reservanterna säger att begränsade utredningar om tillgången på råvaran har gjorts och pågår alltjämt, att de har en mera lokal karaktär och syftar till att tillgodose industri med begränsad förbrukning av vedråvara. Med den kännedom jag har om dessa frågor kan jag nog säga att det inte är fråga om några begränsade utredningar. Det är så djuplodande utredningar som man över huvud taget i dag kan göra. Många utredningar har också gjorts, varigenom man haft möjligheter att kolla utredningars resultat gentemot varandra. Detta är inte alltid möjligt att göra. En del av de utredningar som redovisats berör Västerbottens inland, men de berör också Norrbotten och angränsande delar av Jämtland. Jag vill erinra om den utredning som förre landshövdingen Näslund i Norrbotten lät utföra om råvarutillgången i Norrbottens inland med syfte att kunna förädla denna inom Norrbotten. I fråga om Jämtland känner vi mycket väl till råvarutillgången där. I Jämt land finns det redan en etablerad massaindustri som ägs och drivs av skogsägarna och som kan förbruka all tillgänglig råvara. Jag kan inte finna att reservanternas uttalande i reservationen är väl underbyggt.

Det skulle verksamt bidra till att möjliggöra tillkomsten av en industri i inlandet, som jag själv är mycket intresserad av att medverka till. Problemet, herr talman, ligger faktiskt inte i att råvarubasen är okänd. Det tror jag faktiskt att såväl reservanter som motionärer är medvetna om. Problemet är att finna en huvudman för förädlingen av fiberråvaran i inlandet. Det är på den punkten ansträngningarna måste sättas in med all möjlig kraft. Västerbottens skogsägareförening har i sitt remissyttrande uttalat att man bör undersöka möjligheterna att nyttiggöra befintlig råvara på ett ekonomiskt försvarbart sätt; alltså att finna produkten och den som tillverkar den. Föreningen som bl.a. driver ett modernt sågverk och husbyggnad i Storuman; ställer sig positiv till eventuella råvaruleveranser. Emellertid är inte skogsägarna den största ägarparten när det gäller råvara inom detta område, utan det är staten. Denna har alltså ett alldeles särskilt ansvar i detta sammanhang. Det är andra åtgärder än de som berörs i motionsparet som behöver komma till stånd. Faktum är att motionsyrkandena redan är passerade av de åtgärder som har vidtagits. Det är ett känt förhållande att projekt föreligger och att kontakter upprätthålls för att förverkliga de slutmål som motionä I fjol röstade jag för bifall till reservationen, som också vid detta tillfälle innehöll krav på en utredning. Avsikten var emellertid den gången snarast att utreda hur man skulle förädla råvaran, inte att undersöka huruvida råvara finns. I dag har vi en annan situation. Skogsnäringen har i år framlagt sin utredning, som belyser frågan på ett alldeles utomordentligt sätt. Den fanns inte i fjol; den var inte ens påbörjad då. Nu har vi också Storumans kommuns olika konkreta projekt, som inte var utarbetade i sådan utsträckning att man kunde sätta full tilltro till dem vid fjolårets riksdagsbehandling av en liknande motion. I dag är situationen alltså en helt annan, och jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan. Med mitt anförande har jag velat förklara varför jag gör det, eftersom jag personligen känner mig så engagerad för en utveckling av förädlingen av inlandets råvarutillgångar.

Herr talman! En kort replik med anledning av projektet i Stensele och SVETAB! Detta företag har förklarat att det undersöker projektet, och i undersökningen ingår en noggrann prövning av råvarutillgången, en bedömning av marknadsförhållandena, investeringskalkyler och en granskning av kapitalanskaffningsmöjligheterna. Av den anledningen har SVETAB också meddelat att något slutgiltigt ställningstagande till detta projekt inte kan äga rum under år 1970.

Herr talman! Det är riktigt, herr Haglund, att SVETAB skall undersöka tillgången på fiberråvara. Denna undersökning är dock begränsad till det projekt som är planerat. Vad vi i motionen har begärt är en inventering av ett stort område utefter inlandsbanan som sträcker sig över tre län och där man har konstaterat att det finns stora s.k. noll-områden, d.v.s. områden där inget skogsbruk förekommer. Om dessa områden tillåts att svälla i avvaktan på utredningar blir situationen allvarlig för befolkningen. Herr Nilsson i Tvärålund åberopade pågående utredningar. I motionen har vi tagit vederbörlig hänsyn till Storumanprojektet; fiberråvarorna skall alltså inte transporteras nedåt kusten. I den mån man kan få industriell verksamhet i inlandet skall den givetvis ha förtur — därom lär inte råda några delade meningar. Beträffande noll-områdena, som motionen avser, är det bara att konstatera att någon speciell undersökning inte pågår. Det förvånar mig något att herr Nilsson i Tvärålund med den ställning han har inom Västerbottens skogsägareförening har en annan uppfattning än denna förening har redovisat i sitt remissvar med anledning av motionen.

Herr talman! De motioner som föranlett utskottsutlåtandet tar visserligen upp ett viktigt ämne — jämlikheten mellan arbetare och tjänstemän — men när man läser motionen och inte minst de tre punkter som redovisas på utlåtandets första sida frågar man sig om dessa motioner ändå inte domineras av negativa saker. De andas misstro mot privat företagsamhet. Jag tycker att det finns en lust att misstänkliggöra mnäringslivet och en misstro mot fackliga åtgärder, mot ömsesida ansträngningar från arbetsgivare och anställda att rättå till det som varit skevt. Eller vad sägs om avslutningen där man efterlyser »snara konkreta åtgärder» för att >åstadkomma ett påtagligt resultat då det gäller jämlikhet i socialt avseende»? Visst är det ett rejält underbetyg åt dem som arbetat med detta, en hård tillrättavisning av arbetsmarknadens parter, en negativ kritik av förhandlingsgrupperna som kartlägger, utreder och föreslår åtgärder. Menar man verkligen att företagsledningen »i de under regeringens ägaransvar liggande statliga företagen> måste i dagens läge underrättas av regeringen, »att företagen skall — — — förvaltas så att samtliga löntagare skall ges likartade förhållanden i fråga om social trygghet och sociala förmåner», etc.? Är det inte något på gång? Fungerar inte de statliga företagen i detta avseende som andra företag? Vågar man inte lita på att här sker förbättringar och utjämning de olika grupperna emellan? Och vad sägs om tanken att regeringen genom lagstiftning och ekonomisk påtryckning skall eftersträva att de anställda i kommuner och landsting skall behandlas som »jämlikar i socialt hänseende»? Har vi inte hört något om kommunal självstyrelse? Och finns det inte bevis för att den verksamhet som bedrivs av statens och kommunernas samarbetsnämnd i lönefrågor är framgångsrik? I propositionen 63 till detta års riksdag föreslås dessutom nya uppgifter för den nämnden, vilket torde garantera att vad som ytterligare kan behöva göras kommer att ske snart. Vidare vill jag här uttala min förvåning över förslaget om en utredning i syfte att åstadkomma »social jämlikhet på den privata marknaden>. Här ropas det efter lagstiftning, statsingripanden och maktbud. Kommer inte LO och fackförbunden någon vart för att förverkliga intentionerna i LO:s uttalande 1946 om en enda anställningsform för alla anställda, så vill motionärerna nu ha lagstiftning för att sätta fart på hjulen. Utskottets skrivning är i det mesta ganska bra. Utskottet avvisar förslaget om en utredning och andra tankar i motionen om >»snabba och konkreta åtgärder» från regeringens sida för att nå jämlikheten. Jag vill särskilt fästa uppmärksamheten på utskottets skrivning på s. 6 i utlåtandet, där det sägs att det må ankomma på de avtalsslutande parterna själva att avgöra hur avvägningen mellan de sociala förmånerna och kontant lön skall göras. Till utlåtandet har vi som har en annan syn på denna viktiga fråga fogat en reservation. Av tidsskäl skall jag inte trötta kammaren med många ord om den, men jag vill framhålla ett par saker. Dels har en särskild arbetsgrupp tillsatts av LO och Arbetsgivareföreningen för att genom kartläggning och utredning förbereda vad som kan göras på detta område, dels har Kooperativa förbundet och en del andra företag redan vidtagit och håller fortfarande på att vidta väsentliga förändringar för att jämställa de olika grupperna anställda, dels förbiser man ofta en del viktiga detaljer då man visar på skillnaderna i sociala förmåner. Så är t.ex. de grupper som har längre semester ganska små. Inom industrin är det bara 15 procent av tjänstemännen som har längre semester, och detta hänger dessutom samman med att denna grupp inte har rätt till någon övertidsersättning, vilket däremot arbetarna har. I reservationen påpekar vi också att den nyligen antagna arbetstidslagen kommer att medföra en utjämning. Vi vill också betona att vi håller på de anställdas rätt till ett fritt val. De anställda själva måste få avgöra om de vill ha sin standardförbättring i form av höjd kontant lön eller i form av en förbättring av de allmänna anställningsvillkoren. Med all respekt för herr Hagnell som undertecknat motionen vill jag tillägga att det påminner om klå fingrighet att börja agera på det sätt som föreslås. Samtliga remissinstanser säger också att det egentligen är parternas sak att åstadkomma den åstundade jämlikheten. Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! De frågor som tas upp i motionerna 1:950 och II:1119 har dagsaktualitet. Herr Nilsson i Agnäs tycks uppfatta motionernas krav som någonting mycket negativt, någonting mer negativt, tycker jag, än reservationen tyder på. Men vad är avsikten med motionerna? Jo, motionerna avser att bryta ned de förmånsstängsel som fortfarande skiljer tjänstemän och arbetare åt. Jämlikhetskravet har i allt större utsträckning börjat tas på allvar av allt fler människor. Från proklamationerna och trossatserna, från standaren och förstamajtalen har jämlikhetskravet nu flyttats ned till handlingsnivå. Den deklaration som statsministern gjorde när det nya stora statstjänarförbundet — f. d. statstjänarkartellen — bildades visar också en klar handlingslinje från regeringens sida. Jag tror inte man bör uppfatta detta som någonting negativt, såsom herr Nilsson i Agnäs menade. Begreppen arbetare och tjänstemän innebär i sig en kategoriklyvning, som enligt utskottets mening inte är motiverad av värderingar som kan godtas i dag. De vilar på en fiktiv och fördomsfull grund. Olika lönenivåer kan avväga skillnader i prestation mellan olika anställda, men sociala förmåner som är knutna till arbetslivet, såsom semester, arbetstidens längd, månadslön eller ackordslön, sjukförsäkring och pension, kan inte generellt få vara olika för de båda grupperna. Enligt utskottets mening bör arbetslivet genomsyras av en vilja till likvärdig behandling av alla anställda när det gäller den enskildes hälsa, integritet och människovärde. Utskottet har också kunnat konstatera att det finns en stark opinion för reformer inom arbetslivet i riktning mot jämlikhet.

Utskottets majoritet står alltså helt bakom den målsättning som motionärerna har skisserat. Däremot har utskottet inte ansett sig kunna följa de konkreta vägar som motionärerna anvisar för att nå resultat inom den statliga, inom den kommunala och inom den privata arbetsmarknaden. z, Beträffande den statliga arbetsmarknaden har utskottet kunnat notera att statsrådet Löfberg tillsatt en utredning för att omarbeta tjänstemannalagen. Vidare har beslut fattats i enlighet med förslag från 1965 års anställningsutredning om att överföra 8 000 kollektivavtalsanstälida till tjänstemannagruppen. Utskottet har velat gå längre. Utskottet anser att det inte räcker med förbättringar för dem som enligt traditionella begrepp anses vara anställda i statlig tjänst, utan att man bör utsträcka förändringarna till att gälla även dem som är anställda i de statliga bolagen och i halvstatliga företag. Vi förväntar alltså att förändringar når ett mycket större antal kollektivavtalsanställda än som har varit fallet inom den statliga sektorn. Jag håller dock med herr Nilsson i Agnäs och de övriga reservanterna om att detta är frågor som det ankommer på de avtalsslutande parterna att avgöra. Statens anställda har sedan några år full frihet att förhandla och har även strejkrätt, så de står inte i särklass i förhållande till andra anställda. Något regeringsdekret kan alltså inte, som det förefaller sägas i motionen, avgöra vare sig lönesättning eller andra med anställningen förenade förmåner, utan dessa frågor skall avgöras genom förhandlingar. Även beträffande motionärernas krav på att regeringen skall ålägga kommunerna under viss påtryckning att avskaffa diskriminerande skillnader i anställningsvillkor måste hävdas att detta är de anställdas och de kommunala arbetsgivarnas sak att klara upp i fria förhandlingar. Kontaktorgan har för övrigt skapats mellan parterna inom den statliga och den kommunala sektorn, och viss utjämning mellan kollektivavtalsanställda och löneplansanställda i fråga om semester, sjukförsäkring och pension har redan genomförts på det kommunala området. Att man gör dessa påpekanden betyder inte att man tycker att allting är gjort — det betyder att man noterar en viss inriktning i förhandlingar som har förts på senare år mot en utjämning och ett konstaterande att förmånerna måste bestämmas genom verkliga förhandlingar. Vad till slut beträffar den privata arbetsmarknaden har Landsorganisationen i sitt yttrande mycket bestämt sagt ifrån att man vill förhandla om dessa frågor. En arbetsgrupp har tillsatts med representanter för LO och Arbetsgivareföreningen som skall kartlägga skillnaderna i sociala förmåner mellan olika anställda för att därigenom få ett underlag för förhandlingar, och man säger att man sedan inom en mycket kort tidsperiod är redo att ta upp frågorna om dessa sociala förmåner. LO:s andre ordförande nämnde i ett föredrag att man räknade med en övergångstid av sex år för att åstadkomma en fullständig utjämning, medan Arne Geijer har förklarat sig vara mer otålig. Till slut kommer det självfallet an på de medlemmar som har med dessa frågor att göra att förhandlingsvägen fastställa när förmånerna skall genomföras. Landsorganisationen har också sagt att om förhandlingsvägen skulle ta för lång tid eller visa sig oframkomlig, så är man beredd att tillstyrka lagstiftning men att man i dag inte önskar göra det. För utskottet har det varit självklart att ta LO på allvar och följa dess förslag att frågorna i första hand skall bli föremål för förhandlingar. Jag skulle tro att även motionärerna har stor respekt både för de beslut som de fackliga organisationerna fattar och för deras allvarliga försök att åstadkomma lika sociala förmåner för olika grupper.

Men vi har också bestämt givit uttryck för att vi har samma värdering som motionärerna, och vi uttalar vår fulla anslutning till jämlikhetskraven när det gäller ett utplånande av de skillnader i sociala förmåner som råder mellan olika grupper. Det är bara de moderata som haft betänkligheter mot denna solidaritetsförklaring och känt ett behov av att markera att saken måste skjutas på framtiden i avvaktan på vad de anställda lyckas uppnå vid sina förhandlingar. Övriga partier ställer sig således bakom tanken i motionerna, och jag yrkar bifall till utskottets utlåtande, där vi ger uttryck för solidariteten men avvisar de föreslagna vägarna.